Herr talman! Beatrice Ask har frågat vilka åtgärder finansministern avser att verka för i syfte att skatteutjämningen inte ska motverka möjligheterna till ekonomisk tillväxt i Stockholmsregionen samt om finansministern avser vidta några åtgärder i syfte att förhindra att sjukvården i Stockholms län bryter samman till följd av landstingens stora underskott till utjämningssystemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det förekommer i debatten kring utjämningssystemet en rad myter och överdrifter. Stockholms läns landsting har sedan det nuvarande utjämningssystemet infördes 1996 och fram till och med 2001 varit nettobidragstagare. Anledningen till att man nu är nettobidragsgivare är bland annat olika reformer som i grunden är positiva för kommunsektorn, kompensationen för införandet av egenavgifterna som ökar det kommunala skatteunderlaget samt det statliga övertagandet av finansieringen av kommunkontosystemet. Dessa förändringar har minskat det generella statsbidraget men stärkt kommunernas ekonomi i övrigt. Därutöver har Stockholmsregionen haft en mycket stark tillväxt av de beskattningsbara inkomsterna. Detta leder inte bara till en ökad avgift i utjämningssystemet utan också till en starkare tillväxt av de egna skatteintäkterna jämfört med resten av landet. Sammantaget har Stockholm lika bra förutsättningar som resten av landet. Och det är just detta, att samtliga kommuner respektive landsting ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet, som är det grundläggande syftet med utjämningssystemet. Regeringen är också medveten om att det är stora ekonomiska problem inom kommunsektorn. Det beror dock inte på utjämningssystemet. Många tycks ha förväntningar på utjämningssystemet som om det vore ett bidragssystem och inte ett utjämningssystem. Flera av de förändringar som Utjämningskommittén föreslår tar sikte på den kritik som förekommer mot systemet och är därför värda att noga övervägas. Jag ser därför fram emot de synpunkter som kommer fram genom den remissomgång som nu pågår. Det är dock för tidigt att göra några ställningstaganden innan denna process är avslutad. Avslutningsvis vill jag kommentera interpellantens andra fråga som handlar om att sjukvården i Stockholms län skulle bryta samman till följd av stora betalningar till utjämningssystemet. Vi kan vara eniga om att den ekonomiska situationen i Stockholms läns landsting är mycket bekymmersam. Orsakerna till detta finns till stor del i historien. Underskotten byggdes upp under den tid då finanslandstingsrådet hette Ralph Lédel, moderat. År 1999 genomfördes en ofinansierad skattesänkning på 40 öre som motsvarade ett intäktsbortfall på 1 miljard kronor. Man obstruerade medvetet mot riksdagens beslut om utjämning genom att bortse från att lagen fanns. Man påbörjade en omfattande omstrukturering av hälso och sjukvården - högre effektivitet skulle uppnås genom valfrihet, mångfald och konkurrens - utan att vare sig planera eller styra den. Ägarstyrning och koncernledning tonades ned till ett minimum. Vidare budgeterades under många år en positiv effekt av konkurrensutsättning som saknade stöd i verkligheten. Det finns flera exempel på åtgärder eller brist på åtgärder, som påverkade ekonomin i samma riktning och gav ett negativt resultat för Stockholms läns landsting år 2002 på 4,6 miljarder kronor att adderas till tidigare års resultat. Det sammantagna underskottet överstiger därmed 10 miljarder kronor. Dessa förhållanden är sammantaget en starkt bidragande orsak till de åtgärder som den nuvarande landstingsledningen föreslår att man ska vidta för att kunna lägga en budget i balans. Herr talman! Mot bakgrund av att talmannen bifallit en begäran från Moderaterna, undertecknad av Beatrice Ask, om en särskild debatt i denna fråga i morgon avser jag återkomma till en utförlig diskussion kring utjämningssystemet under morgondagen.
Herr talman! Låt mig börja med att tacka för att statsrådet har kommit till den här interpellationsdebatten. Det är riktigt att vi har en särskild debatt i morgon. Men det är en stor fråga, och det finns ett stort engagemang i Stockholmsområdet kring detta. Dessutom får jag knappast svar på den interpellation och de frågor jag ställer i en debatt där jag inte kan delta. Min första fråga i interpellationen gällde vad regeringen tänker göra för att skatteutjämningssystemet inte ska motverka Stockholms möjligheter till ekonomisk tillväxt. Det var en fråga som jag inte fick något svar på. Statsrådet berörde över huvud taget inte den mycket problematiska ekonomiska situation som huvudstadsregionen befinner sig i. Verkligheten är ju den att Stockholm och Mälardalsområdet drabbats väldigt hårt av den senaste lågkonjunkturen. Det handlar inte bara om ekonomiska bekymmer för kommuner och landsting, som man får intryck av när man läser statsrådets svar. Problemen är mycket större och berör också andra verksamheter och näringslivet. I förra veckan besökte jag ett litet företag som hade börjat avskeda folk därför att byggsektorn går dåligt. Det finns en hel del rapporter som vittnar om att det är dyrt att bo och bygga i Stockholm. Vi har fått rapporter om att prisnivån är väldigt hög i storstadsområdet också i andra avseenden. Vägnätet är otillräckligt utbyggt. Det är dåligt underhållet. Folk och företag flyttar från Stockholm eller överväger i väldigt stor utsträckning att flytta. Exemplen på problemen är många. Så sent som i dag är tidningarna fulla av den senaste rapporten om problemen med tomma kontorslokaler, dålig ekonomi och mycket annat. Att Stockholmsregionens ekonomiska utveckling hackar och går åt fel håll påverkar naturligtvis Sveriges tillväxt negativt. Bekymrar det Sveriges regering? Borde det inte vara en del av regeringens politik att verka för ekonomisk tillväxt och ta bort hinder och problem också här i Stockholmsområdet? Det är bakgrunden och klangbotten till den här frågan. Skatteutjämningssystemet är en faktor bland flera som måste ingå i en sådan diskussion. Det jag får veta i svaret är att statsrådet tycker att det förekommer en rad myter och överdrifter i debatten kring utjämningssystemet. Då frågar man sig: Vilka då? Det är ingen myt att landstinget nästa år ska betala över 5 miljarder kronor i utjämningsskatt. Totalt ska man skicka över 22 miljarder kronor under den här mandatperioden om inte regeringen justerar i systemet. Det är 22 miljarder kronor som annars hade kunnat användas till vården och omsorgen, till verksamheter inom landsting och kommun. Det är naturligtvis ingen myt eller överdrift att säga att det krävs skattehöjningar på mer än 4 kr, ovanpå de rekordskattehöjningar vi redan har känt av, om Stockholm ska klara skatteutjämningen. Det är ingen myt. Jag tror faktiskt att det är sant. Finansborgarrådet i Stockholm, Socialdemokraternas egen Annika Billström, har räknat på detta och redovisat det för den socialdemokratiska arbetarkommunen. Det är väl ingen myt? Det är väl ingen överdrift? Men detta berör inte ens statsrådet när vi försöker diskutera systemet. Det är klart att detta är ett problem och en faktor som bidrar till att hämma möjligheterna för Stockholm att ändra på den ekonomiska utvecklingen som just nu går åt fel håll. Jag vill därför rikta en fråga till statsrådet. Anser verkligen regeringen att en chockhöjning av skatterna i Stockholm är rätt medicin för att få fart på tillväxten i Sverige eller är detta ett problem och ett hinder, och vad tänker regeringen i så fall göra åt saken?

Herr talman! Interpellanten frågade Lars-Erik Lövdén om chockhöjningar av skatterna i Stockholmsregionen är rätt medicin. Jag kan svara på det. Jag tror inte att det är rätt medicin. Det handlar inte om att vi ska medicinera, utan det handlar om att vi måste bota den bakomliggande sjukdomen. Den bakomliggande sjukdomen är ju att skattekraften i Sverige varierar från 75 % av medelskattekraften till 190 % av medelskattekraften. Det är det som är den bakomliggande sjukdomen. Jag konstaterar att Lars-Erik Lövdén i sitt svar lyfter fram olika reformer som stärker det kommunala skatteunderlaget, och det är ju bra. Men problemet är att det inte finns någon systematik i regeringens arbete på det här området. Det är ad hoc , precis som allt annat i regeringens politik. Det är alltid bättre med egna skatteintäkter än bidrag. Egna skatteintäkter växer när lönesumman växer, och det finns ingen sådan automatik i statsbidragen. Det är bra för Borgholm och det är bra för Danderyd om skattebasen växer. Därför har Centerpartiet systematiskt jobbat med vårt inkomstskatteförslag just i syfte dels att sänka skatten för normal och låginkomsttagare, dels att stärka kommunernas och landstingens skattebas. Då får man en bra profil - de människor i Sveriges land som behöver ökade konsumtionsmöjligheter får det - men vi stärker dessutom kommunernas skattebas med 55 miljarder. Om lönesumman växer med 4 % per år innebär det över 2 miljarder för kommunsektorn att använda till vård, omsorg och skola. Det finns ingen sådan automatik i de nattliga förhandlingarna mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att kommunerna får 2 miljarder mer. Det man ser när vi presenterar detta förslag om att kommunsektorn får 55 miljarder mer - som då växlas mot minskade statsbidrag - är att i den generella påsen finns bara 44 miljarder. Så någonstans har regeringen skurit emellan. Man skär emellan och skickar i stället tillbaka pengarna som olika riktade statsbidrag. Min fråga till kommun och bostadsministern är om han är beredd att systematiskt arbeta för en stärkt kommunal skattebas. Poängen med det är också - det är viktigt i det här sammanhanget - att det minskar trycket på utjämningssystemet. Det gör att Stockholmsregionen, Stockholms län och kommunerna i Stockholmsregionen, skulle behöva betala mindre i utjämningsavgift. Det fanns i utredningen en betydande samsyn mellan Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna i den frågan. Jag hoppas att vi kan jobba vidare i den andan.
Herr talman! I regeringsförklaringen förra året sade regeringen: Regeringen kommer att särskilt följa utvecklingen i Stockholms läns landsting med tanke på den förra majoritetens ovilja att följa av riksdagen fattade beslut. I årets regeringsförklaring fanns det inte motsvarande snubbor till landstingsledningen. Det som har hänt i verkligheten är att den nya socialdemokratiska landstingsledningen har lagt fram en budget som har underkänts av länsrätten. Då kan vi läsa i tidningen att statsrådet Lövdén säger att det går att köra vidare som om ingenting har hänt. Nu säger man i interpellationssvaret att Stockholms läns landsting sedan nuvarande utjämningssystemet infördes har varit nettobidragstagare. Man vill ge intryck av att utjämningssystemet inte drabbar Stockholms läns landsting, men sanningen är den att under åren 1996-1998 betalade landstinget 1,25 miljarder per år, 1999-2002 2,7 miljarder per år, och i år betalar landstinget 5,5 miljarder. Man får statsbidrag, men det är ju bidrag till den verksamhet som alla får bidrag till. Det är lite vilseledande om man säger att Stockholms läns landsting har varit nettobidragstagare sedan utjämningssystemet infördes. Det är inte utjämningssystemet som har gjort landstinget till nettobidragstagare. Folkpartiet har i dag lagt fram ett program för Sveriges huvudstad som ska göra Stockholmsregionen till en tillväxtmotor igen. Det ska bli en nystart för Stockholmsregionen. Det programmet kommer Lars Leijonborg säkert att presentera utförligt i morgondagens debatt. Beträffande skatteutjämningen sägs att Folkpartiet säger ja till en skatteutjämning mellan olika delar av vårt land, men det bör vara ett system som tar hänsyn inte bara till högre intäkter utan också till det faktum att vissa kommuner och landsting har högre kostnader. För landstinget handlar det om sjukvårdspersonalens löner. Löneläget är högre här i Stockholmsregionen. Det handlar också om de särskilda storstadsproblem som förorsakar landstingen högre kostnader. Regeringen ger inte några positiva besked i interpellationssvaret. Jag väntar mig inte några detaljerade besked när regeringen väntar på remissvar, men man skulle kunna hoppas att regeringen kunde markera en inriktning, att det ska bli en reform som lindrar bördan för Stockholms läns landsting. Jag har svårt att tro att regeringen inte lyssnar något på den starka opinion som nu finns och de sakskäl som nu finns och framförs från Stockholmsregionen. Om regeringen kan ge positiva besked reser sig frågan varför regeringen behandlar Stockholms läns landsting annorlunda nu när det är en socialdemokratisk ledning mot vad man gjorde tidigare. Men det får man bära. Framför allt behöver stockholmarna något slags positivt besked så att framtidstron återvänder.

Herr talman! Jag har haft kanske inte precis glädjen men uppdraget att under ett antal år författa en rapport om den inomkommunala utjämningen, Skatteutjämningen - en tillväxtens fiende . Jag har kunnat visa hur dagens system skadar tillväxt var den är förekommer i landet. Det är ett så tydligt fel i grundkonstruktionen så att man häpnar över att det här har kunnat fortgå ett antal år utan att väcka större debatt. Nu har debatten kommit igång, särskilt här i Stockholmsregionen, på grund av att även socialdemokraterna i majoritetsställning i landstinget och i Stockholms stad har uppmärksammat de fullständigt orimliga effekterna. Vi behöver inte diskutera om man ska ha skatteutjämning eller inte. Vi är totalt överens om att det behövs. Det behövs bidrag till kommuner och landsting som har otillräcklig skattekraft för sina utgifter. Det förslag som nu har lagts fram innehåller vissa förbättringar i det avseendet att det inte är inomkommunalt längre. Men dagens system och det system som nu föreslås är inte bra. Det skadar i grunden tillväxtförutsättningarna. Jag ska inte gå in i den här debatten på annat sätt än att konstatera att förslaget är totalt missriktat just mot en del Stockholmskommuner och inte minst mot Stockholms läns landsting. Det tas upp i särskilda yttranden från ekonomerna från Landstingsförbundet och Kommunförbundet. De visar att om Stockholms läns landsting höjer sin landstingsskatt för att komma till rätta med sin ekonomi så innebär det att andra landsting får mer pengar medan Stockholms läns landsting av den höjda skatten får betala det till de övriga landstingen. Ekonomerna skriver i sitt särskilda yttrande: Om Stockholms läns landsting måste höja skatten för att klara sina egna problem och de länsvisa skattesatserna räknas upp därmed kommer landstinget inte att kunna lösa problemen av egen kraft, eftersom andra landsting då har rätt att erhålla en viss andel av de intäkter som en eventuell skattehöjning i Stockholms genererar. På motsvarande sätt kan andra landsting tvinga fram ytterligare skattehöjningar i Stockholm genom att höja sin utdebitering. Det är ju vad som pågår nu i landstingssektorn där skatter höjs. Även om Lars-Erik Lövdén duckar och säger att det här är en remissomgång och att vi ska höra vad man säger så vore det väl ändå välkommet om han kunde göra de klara konstaterandena att den typ av fullständigt orimliga effekter som den här utredningen har räknat fram måste tas bort. Tidigare talare har visserligen representerat Folkpartiet som ju har en stor skuld till att dagens system har satts i sjön - det var en folkpartistisk statssekreterare, Kjell-Åke Henstrand, som tog fram det utredningsförslaget - men jag håller med dem om att vi måste lämna det här systemet. Vi måste bredda eller förändra skattebasen så att skatteklasskillnaderna blir mindre. Vi måste ha nationell finansiering av vissa uppgifter, och vi måste över huvudtaget se till att vi får ett tillväxtfrämjande skatteutjämningssystem och inte ett system som skadar tillväxt var den än förekommer.
Herr talman! Ska tillväxt premieras eller ska den bestraffas? Det skulle kunna vara en fråga i Vem vill bli miljonär? Lövdén skulle kunna ringa en vän om han inte vet svaret. Han skulle möjligtvis kunna ringa till Annika Billström. Jag tror att hon skulle svara att tillväxt inte ska bestraffas utan faktiskt belönas. Då har vi egentligen svaret på allt det vi pratar om i dag. Hela systemet som det är bestraffar tillväxt var den än förekommer i Sverige. Statsrådet säger i sitt svar att hela bekymret i Stockholms läns landsting beror på den förra borgerliga ledningen. Då vill jag bara ge två fakta. Underskottet under den förra mandatperioden var 9,6 miljarder kronor. Till skatteutjämning betalar man 11,2 miljarder kronor. Då kan var och en räkna ut vad det innebär. Sedan 1998 har skatteutjämningen för Stockholms läns landsting ökat med 400 %. 400 % mer betalar man i skatteutjämning sedan 1998. Vi här i Stockholm har den högsta landstingsskatten i Sverige. Vi har 11:62. Det är innan den aviserade skattehöjningen på 65 öre som nu kommer med största sannolikhet. Det kanske blir ännu mer, inte vet jag. I Norrbotten har man 9:42. Vi har alltså 11:62 redan före skattehöjningen, och i Norrbotten har man 9:42. Höjer man skatten i Stockholms läns landsting går en stor del av skattehöjningen till andra delar av Sverige. Den får inte behållas här. Så är systemet konstruerat. Varje stockholmare, från spädbarn till den äldsta pensionär, betalar i genomsnitt 9 315 kr till skatteutjämningssystemet varje år. Jag vill fråga statsrådet vari rättvisan består i att en låginkomsttagare i Tensta, Haninge eller Botkyrka betalar denna summa till en direktör i Piteå. Anne-Marie Lindgren, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Idé & tendens och förmodligen inte helt obekant för statsrådet, sade i en Ekointervju den 2 november: "Det är på något sätt inte riktigt rimligt att en låginkomsttagare i Botkyrka ska sitta och betala en landstingsskatt som till viss del går till andra delar av landet samtidigt som sjukvården för honom eller henne dras ned." Det borde väl mana till eftertanke. Sedan vet jag att även socialdemokratiska riksdagsledamöter - jag konstaterar att inga sådana deltar i den här debatten - har synpunkter på det här. De är dock alltid lite rädda och försöker vara solidariska med regeringen, så det är väl därför de inte är här i dag. Men jag vill som sagt gärna ha svar på frågan, eftersom "rättvisa" är ett ord som Socialdemokraterna väldigt ofta använder: Vari består rättvisan i att en låginkomsttagare någonstans i Stockholm betalar 9 315 kr till en direktör i Piteå varje år?

Herr talman! Det här verkar vara ett kärt ämne för många. De här debatterna har en tendens att bli något av Stockholm mot resten av landet. Man kan konstatera att morgondagens debatt inte bara berör en begränsad krets utan tydligen också ett begränsat geografiskt område. Precis som andra från Folkpartiet har sagt slår vi vakt om principen i systemet: Alla kommuner och landsting måste ha ungefär likvärdiga förutsättningar för att bedriva sin kärnverksamhet. Sedan kan man tvista om huruvida vi har skuld i ett system som har blivit galet, men vi är i alla fall beredda att reformera detsamma. Det har talats om myter eller inte myter när det gäller om Stockholm är nettobidragstagare eller inte. Det är egentligen ointressant, om vi nu ser på statsrådets svar. Det är systemets negativa betydelse för tillväxten som är det intressanta, och denna negativa effekt har vi var vi än är i landet. Tillväxt har visat sig väldigt snabbt ändra förutsättningarna, vilken kommun det än gäller och var den än ligger i landet. Det är alltså ett allmängiltigt problem, vilket är viktigt. Jag anser inte att det egentligen handlar om gnäll från Stockholmssidan. De kommuner som under 2002 hade störst tillväxt i landet var några små kommuner på västsidan. Det var två i Bohuslän som låg först, Strömstad och Tanum, och sedan var det Dals-Ed. Det här slogs upp stort - grattis, ni är hetast i landet, och så vidare. Alla dessa kommuner höjer nu skatten. Det beror på att förändringarna i förutsättningar går så snabbt att dessa kommuner inte har en chans att anpassa sig. Samtidigt som de naturligtvis får ett ökat skatteunderlag dras de med de kostnader som tillväxten trots allt för med sig vad gäller infrastruktur, utbyggnad av skolor och barnomsorg. Systemet straffar alltså tillväxt direkt. Det är rent ut sagt ett tillväxtfientligt system. Jag har personligen ingen färdig lösning på det här, men jag tror ändå att det är väldigt viktigt att vi tar problemet på allvar, att vi inte gör det till ett begränsat problem utan ser att systemet i sig har någon grundläggande felaktighet som gör att tillväxten hämmas var i landet den än sker. Jag kan bara instämma, herr talman, med de talare som tidigare har hoppats att statsrådet och regeringen verkligen tar med sig de synpunkter som förs fram här och som kommer att komma fram i remissrundan. Helt klart är att systemet måste reformeras. Det får aldrig vara så att det blir negativt för en kommun att driva en tillväxtpolitik, som det i många stycken är i dag.

Herr talman! Jag satte upp mig på talarlistan av den anledningen att jag tycker att det är något konstigt att man i ett sammanhang där det ska ställas frågor till statsrådet anklagar Socialdemokraterna för att inte delta i debatten. Vi socialdemokrater i Stockholmsregionen har haft en stor diskussion om den här frågan. Vi tycker att det är riktigt med en skatteutjämning för att utjämna skillnaderna i inkomst och skattekraft. Vi är däremot kritiska på en del punkter när det handlar om de kostnadsfaktorer som finns. Det är kort och gott vad vi har tagit för ställning bland oss socialdemokrater i Stockholmsregionen. Vad vi inte kan ställa upp på tillsammans med de borgerliga partierna är den vulgärdiskussion som ni för och hela tiden har fört omkring detta och där ni inte själva har några egna alternativ. Ni säger att det här ska gå via statsskatten. Var i ert budgetalternativ finns i så fall denna utjämning mellan regionerna i landet? Inte ens ni kan ju säga att det inte finns ett behov av att utjämna mellan regionerna i landet. Några sådana budgetposter finns inte i er budget. De saknas. Det är det som blir vulgärdebatt i de här sammanhangen.
Herr talman! Den diskussion och debatt som förs nu är naturligtvis oerhört viktig. Det är avgörande att vi tillsammans i den här kammaren så småningom kan landa i ett beslut som har legitimitet både i den här regionen, där många känner att man skjuter till pengar, och hos dem som kommer att få känna konsekvenser i den mån som vi minskar den del som gäller skatteutjämningen. Vi måste få ett system som är långsiktigt hållbart och som inte hela tiden eroderar det lokala och det kommunala självstyret. Det är en av de frågor som är angelägna: att vi hittar fram till en modell också på andra områden. Skatteutjämningen är ju bara en del av en helhet. En annan del som är nog så intressant är att inte regeringen och den här kammarens majoritet lägger ansvar på kommuner och landsting utan finansiering, något som också bidrar till att erodera förutsättningarna för att leva upp till medborgarnas berättigade krav på förtroendevalda på alla nivåer. Det är viktigt att, som vi från Centerpartiets sida brukar säga, också ha ett federalt perspektiv på den här typen av frågor så att varje nivå hittar finansiering för sina löften. Inte sällan hör man statsrådet Lövdén säga: Ja, men vi har ju skjutit till pengar. Det visar sig nästan alltid att de pengarna inte motsvarar de förväntningar som regeringen lägger på kommuner och landsting. Detta bidrar till att driva upp kostnadslägen och kommuninflationen, så att säga, på ett sätt som inte är tillfyllest. Sedan hoppas jag som sagt att vi verkligen kommer att få ett beslut som tar fasta på den mycket starka opinion som finns i den här regionen och som det är nödvändigt att lyssna till.

Herr talman! Jag tycker att det är något egenartat att Beatrice Ask har vidhållit sin interpellation när hon samtidigt har framställt önskemål om en särskilt anordnad debatt i frågan. Likväl ska jag ge några kommentarer, utan att föregripa morgondagens debatt, till de inlägg som har hållits här. Jag blev i ett avseende väldigt glad när Utjämningskommittén lade fram sitt förslag. Jag blev glad därför att det i Utjämningskommittén fanns en väldigt bred parlamentarisk uppslutning bakom principerna för ett framtida utjämningssystem. Man gör inkomstutjämningen till en statligt finansierad inkomstutjämning, och man är i stort sett helt överens om utformningen av kostnadsutjämningen. Jag tyckte att det talade för en utveckling där vi skulle kunna lägga fast ett förslag i riksdagen under nästa år som hade en bred parlamentarisk majoritet. Jag hoppas fortfarande att det är möjligt. Jag åker nu land och rike runt, även i Stockholmsregionen, och lyssnar på de synpunkter som förs fram om det föreliggande utredningsförslaget. Jag kan försäkra er som deltar i den här diskussionen att min bestämda ambition är att lägga fram ett förslag som har en bred parlamentarisk uppslutning. Jag tycker att det är mycket olyckligt att vi ständigt har dessa uppslitande debatter om utjämningssystemet, ställer delar av landet mot andra delar. Min ambition är att lägga fram ett förslag som har bred uppslutning utan att frångå principen att alla delar av landet ska ha samma förutsättningar att klara sina åtaganden inom välfärdsområdet. Det är viktigt att understryka det. Sverige är ett land och ett land som ska präglas av sammanhållning. Vi vinner inte på att bygga upp starka motsättningar och spänningar mellan olika delar av Sverige. Jag ska inte recensera reservationerna i utredningsförslaget, men jag konstaterar att Moderaterna som vanligt mäler sig ut. Med Moderaternas politik skulle vi i princip inte ha ett utjämningssystem. Moderaternas reservation i utredningen skulle innebära att man på ett bräde kunde sänka skatten i Danderyd med 6 kr, i den kommun som redan i dag har relativt sett låg skatt och som har väldigt många höginkomsttagare. Jag tycker inte att det är rättvist. Utan ett utjämningssystem, jag vill understryka det, skulle också konsekvenserna inom Stockholmsregionen bli betydande. Utan ett utjämningssystem skulle Botkyrka kommun behövt ha en kommunalskatt på 22 kr, medan det bara hade behövts 11 kr i Danderyd för att klara samma välfärdsåtagande. Fall inte bara för de populistiska uttryckssätten utan försök föra en saklig diskussion om utjämningssystemen! Jag kan se brister i det nuvarande systemet. Jag tycker att det vore bra med en statligt finansierad inkomstutjämning. Det går alltid att diskutera utformningen av kostnadsutjämningen. Vad ska vara med, vad saknas, vad behöver förändras? Men låt oss föra den diskussionen utifrån saklighet, sans och måtta och inte utifrån de väldiga överdrifter som debatten hitintills har präglats av.

Herr talman! Det är märkligt när man ska diskutera med statsrådet att det är så väldigt svårt att få svar. Jag diskuterar gärna de här frågorna sakligt. Jag kan också recensera saker fram och tillbaka. Men det jag har försökt att ta upp är de problem som finns med det system vi har i dag och hur det slår mot tillväxten i Stockholm och mot Sverige. Och det enda statsrådet presterar är beskedet att han kan se brister i det nuvarande systemet. Det hade varit väldigt kul att få veta vilka. Är det till exempel ett problem för Socialdemokraterna att tillväxten hämmas? Är det ett problem att vi ser hur solidariteten i Sverige luckras upp? Är det ett problem att Norrlandskommuner inte längre klarar av att göra någonting bra för sin egen kommun därför att det straffar sig i systemet? Det finns många sådana brister som man kan se i det här systemet, men uppenbarligen får vi inte veta vad Socialdemokraterna har för uppfattning i sak om hur principerna ska vara. Vi får veta att det viktiga är att man blir överens brett. Men det vore ju bra att få besked i sakfrågan också. Jag hade inte förväntat mig att statsrådet här i dag skulle redovisa exakt hur en proposition ska se ut. Men det hade varit fullt möjligt att åtminstone ange en färdriktning och att faktiskt svara på frågan hur man ser på problematiken när det gäller Stockholmsregionen. Med de chockhöjningar av skatten som Annika Billström och andra nu pläderar för som nödvändiga tror jag att vi riskerar att få ett motorstopp, vilket knappast kan vara bra. Det blir effekten av ett extremt skatteutjämningssystem. Men det är faktiskt ännu värre än så. Högre avgifter - vi ska höja taxor och annat - och höjd skatt slår så väldigt hårt mot människor som bor i den här staden och i den här regionen. Det är många familjer här som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop i dag. Det förvärras om den här politiken inte ändras eller justeras. Skatteutjämning handlar ju inte om tekniska system. Det låter så här i kammaren. Det handlar om att småbarnsfamiljer, pensionärer och alla andra ska lämna mer av sin inkomst till staten, via landsting och kommun, som ska lämna pengar vidare till verksamhet i andra landsändar. Jag känner väldigt många i Stockholm och häromkring som redan tycker att månaderna är för långa och lönerna "för korta", som fasar för vad som händer om landstinget och kommunerna höjer skatten ännu mer samtidigt som sjukhus och vårdinrättningar lägger ned. Om det här närmast raljerar statsrådet och skyller på tidigare landstingsråd. Skatteutjämningen är inte ens med i svaret som en problemfaktor när man ska beskriva de bekymmer som landstinget i Stockholm brottas med. De över 11 miljarder kronor som man tvingades skicka förra perioden räknas liksom inte, inte heller att landstingets skatteintäkter och verksamheten hade gått ihop om man inte hade haft det här systemet. Nu ska det helst läggas mer lök på laxen, ont ska bli värre. Ännu mer pengar ska skickas i väg. Därför lägger landstinget nu fram förslag om nedläggningar av sjukhus, bortprioritering av vissa sjukdomar, sämre stöd, sämre omsorg, dyrare kollektivtrafik. Jag vet att man inte tänker spara mer på psykvården, och det är ju väldigt bra. Men varenda dag när jag går hit till Riksdagshuset möter jag svårt utslagna människor som behöver vård, som behöver omsorg. Jag förstår inte varför regeringen och statsrådet är så fullständigt okänsliga för de effekter detta kan få. Om ni inte är bekymrade är det naturligtvis ett viktigt besked. Men jag tycker ändå att regeringen ska svara på om man tänker ta något initiativ för att tillförsäkra att också stockholmare får vård och omsorg om landstinget tvingas skicka i väg många miljarder framöver. De ligger på gatan, de ligger utanför Rosenbad, utanför Riksdagshuset, och pengarna räcker inte till. Vi ska lägga ned landstingssjukhus. Vi ska lägga ned verksamhet. Det är detta det handlar om. Det är ju det som gör att många är upprörda. Något svar borde man ju kunna få här i kammaren också på frågan hur det rör vanliga människor.